Herr talman! Mikael Damberg har frågat mig dels vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att förhindra att utvecklingen leder till att unga avstår från att söka högre utbildning, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för de studenter som inte kan eller vill köpa en bostadsrätt. Målsättningen för regeringens bostadspolitik är att bostadsmarknadens funktionssätt ska förbättras med långsiktigt stabila villkor för ägande och byggande av bostäder, som ger goda förutsättningar för ett ökat byggande. Hushållens önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. Snedvridande produktionssubventioner har därför avvecklats. Denna inriktning förbättrar möjligheterna för bostadsbyggande oavsett upplåtelseform och ägarkategori. En viss nedgång av produktionen är inte förvånande då en omställning från subventionsproduktion till att bygga för konsumenternas faktiska efterfrågan naturligtvis tar tid. Svaret på frågan om ökad nyproduktion också av studentbostäder är alltså långsiktigt stabila regler för dem som vill bygga, äga och förvalta sådana bostäder. På längre sikt gynnas all bostadsproduktion, även studentbostäder, av att beroendet av statliga bidrag upphör och ersätts med normala marknadsförutsättningar och långsiktigt förutsägbara villkor för bostadsbyggandet. När det gäller studenternas situation skapar generell nybyggnation rörlighet på bostadsmarknaden då äldre billigare bostäder frigörs i beståndet via flyttkedjor. Regeringens jobbpolitik syftar till att bryta utanförskapet och få fler personer i arbete. Satsningarna inom jobbpolitiken omfattar bland annat särskilda insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Satsningarna har gett resultat och vi har fler sysselsatta än någonsin och ungdomarnas situation på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt. En anställning ger ökade möjligheter att efterfråga en bostad och att etablera sig på bostadsmarknaden i den upplåtelseform som man själv önskar. Avslutningsvis vill jag betona att studenternas situation är en angelägen fråga för regeringen. Regeringen beslutade därför den 22 november 2007 att tillsätta en studiesocial utredning - Studiesociala kommittén med uppgift att bland annat se över de studerandes ekonomiska och sociala situation. En del av kommitténs uppdrag är att överväga och föreslå hur framtida beloppsnivåer och fribelopp inom studiemedelssystemet ska se ut. Detta görs med utgångspunkten att systemet långsiktigt ska säkerställa en skälig levnadsnivå för de studerande och ge förutsättningar att bedriva effektiva studier. Kommittén ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 31 mars 2009. Då Mikael Damberg, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Carina Moberg i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag vill å Mikael Dambergs vägnar tacka för svaret. Vi socialdemokrater ser på de här frågorna på ett annat sätt än regeringen. Eftersom både den här och nästkommande interpellation handlar om åtgärder för byggande av bostäder tänker jag inte fullfölja Mikael Dambergs interpellation och utnyttja hela den tid som står till förfogande. Jag återkommer i stället efter bostadsministerns svar på nästa interpellation om åtgärder för ett ökat bostadsbyggande.
Herr talman! Då tänker inte jag heller tära på kammarens tid mer än nödvändigt. Jag återkommer i samband med nästa interpellation.